Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar handlar om sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet. Här finns många svåra frågor att ta ställning till. Det gäller att väga mellan individens rätt till integritet och individens behov av vård. Jag vill börja med att ta upp ett problem som även Elisabeth Fleetwood berörde. Vi anser båda att man borde ta itu med detta problem, som gäller definitionen av begreppen ''myndighet'' och ''basenhet''. Vad står dessa begrepp egentligen för i just det här sammanhanget? Denna fråga är inte löst, trots att den har diskuterats under lång tid. För att kunna tillämpa de regler som gäller sekretessen inom hälso och sjukvård är det av vital betydelse att man vet vad en basenhet och en myndighet är för någonting. Skall t.ex. hälso och sjukvården anses bestå av flera myndigheter! Är vården uppdelad på självständiga enheter inom en myndighet? Utskottets majoritet accepterar propositionens resonemang att det är för svårt att definiera begreppen, och därmed låter man tolkningsproblemen kvarstå. Vi i folkpartiet liberalerna anser att det är dags att bestämma sig för en definition och att lagstiftningen klargör tolkningen av begreppen ''myndighet'' och Riksdagen borde alltså av regeringen begära ett förslag till lagändring som klargör tolkningen av begreppen. Utskottet föreslår en ändring av sekretesslagen, så att det skall vara möjligt att överföra uppgifter mellan å ena sidan hälso och sjukvården och å andra sidan socialvården vad gäller barn, ungdomar eller missbrukare, för att dessa skall få nödvändig vård. Detsamma skall gälla väntade barn, så att dessa skall få ett tillräckligt skydd. Vi motsätter oss från folkpartiet liberalernas sida inte denna möjlighet till utbyte av information, men vi anser att utlämnandet av uppgifter måste ske mycket restriktivt. Det får inte bli som så att människor tvekar att gå till en vårdinstitution därför att man är rädd för att uppgifter skall spridas till andra myndigheter, t.ex. när det gäller missbruk. Därför är det angeläget att det av lagtexten framgår att det endast rör sig om aktuella uppgifter som är av väsentlig betydelse för att den enskilde skall få nödvändig vård. För att en behandling skall bli framgångsrik är det av största vikt att det finns ett förtroendefullt samarbete mellan den som behandlar och den som blir behandlad. För att inte undergräva förtroendet bör man alltid fråga den det berör om vederbörande samtycker till att man överför uppgifter till en annan myndighet. På det viset kan man bryta sekretessen genom att det finns ett samtycke från den enskilde. Detta bör också framgå av lagen. Ett speciellt problem som uppmärksammats alltmer på sistone är läkemedelsmissbruket. Här har regeringen inte kommit med något förslag. Vi anser att det är hög tid att regeringen skyndsamt tar upp denna fråga till beredning och återkommer till riksdagen med förslag. Vi anser att det här måste finnas möjligheter till samarbete mellan apotek och vårdmyndighet för att man skall kunna ingripa mot läkemedelsmissbruk. Det är också angeläget att förbättra samordningen vad gäller polisens och socialnämndernas insatser vid utredningar om sexuella övergrepp mot barn. För att underlätta ett sådant samarbete behövs det en översyn av sekretesslagstiftningen på det området. Utskottet föreslår ett friare uppgiftslämnande mellan olika kommunala och landstingskommunala myndigheter. Här rör det sig om uppgifter av mycket intregitetskänsligt slag. Vi menar att det först och främst gäller att avgöra frågan om specialreglering av personregister inom kommuner och landsting innan vi tar ställning till den nu aktuella frågan. En författningsreglering av ADB register måste helt enkelt komma till stånd. Därför vill vi inte gå med på utskottsmajoritetens förslag i detta avseende. Slutligen vill jag kommentera förslaget till lag om viss uppgiftsskyldighet inom hälso och sjukvården. Vi motsätter oss inte i princip att hälsoregister utnyttjas för forskning för att förebygga hälsorisker. Men vi menar att centrala register med integritetskänsliga uppgifter skall regleras i särskilda registerlagar. Med sådana lagar skulle medborgarna ha större möjligheter att överblicka vilka register som finns och vad de används till. Detta har vi framfört i många olika sammanhang, och vi står fast vid denna vår ståndpunkt. Vi yrkar därför avslag på propositionens förslag i denna del i förhoppningen att regeringen skall lägga fram förslag om sådana registerlagar. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Låt mig först ta upp frågan om behovet av en översyn av sekretesslagstiftningen. Sekretesslagen har nu gällt under tio år. Den har vid upprepade tillfällen ändrats och kompletterats. Det har också företagits ändringar i andra författningar som reglerar uppgiftsskyldighet. Sammantaget har detta inte inneburit att lagstiftningen i och för sig har blivit enklare att tillämpa. Komplexiteten är stor. Förslagen i propositionen 111 medför inga genomgripande förändringar i det här avseendet. Propositionsförslagen innebär endast en begränsad genomgång av de rådande sekretessproblemen som förekommer mellan å ena sidan hälso och sjukvården och å andra sidan socialtjänsten. Propositionsförslagen tillgodoser dock de krav som riksdagen har framfört. Detta gäller dock inte i fråga om de problem som tas upp i reservation 4, som jag ber att få yrka bifall till och som gäller avgränsningen av myndighetsgrupper inom hälso och sjukvården. Data och offentlighetskommittén genomförde ett omfattande arbete. I utredningen gick vi igenom också dessa frågor, och det finns i kommitténs betänkande uttalanden som skulle kunna användas för en reglering av detta område. Regeringen har emellertid avstått från att lägga fram några förslag i den riktning, och vårt förslag är att man ånyo prövar den här frågan och återkommer till riksdagen med förslag som klarlägger frågan om uppgiftsskyldigheten mellan myndigheter på hälsooch sjukvårdens område. Utgångspunkten för dessa förslag bör vara de uttalanden som gjorts av data och offentlighetskommittén. När det gäller frågan om en översyn av sekretesslagstiftningen i dess helhet vill jag framhålla att det kravet också framställts i remissvar över departementspromemorian Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet. Bl.a. föreslog socialstyrelsen en allmän översyn av sekretesslagen eller i varje fall en översyn av sekretesslagens bestämmelse i de delar som berör det område som vi nu har att diskutera. Detta är viktigt också därför att sjukvårdshuvudmännen nu har ett stort och omfattande arbete på gång när det gäller organisatoriska och administrativa system av olika slag. Det är viktigt att integritetskänsliga uppgifter i vården inte hanteras hur som helst i administrativa system. FAS 90 ger också uttryck för denna uppfattning. Det kan ligga en fara i att uppgifter om patienterna i medicinska frågor kommer att bli sämre, om man befarar att skyddet för den enskilde inte kan upprätthållas på ett godtagbart sätt. Jag skall, fru talman, kommentera ytterligare ett par punkter i det förslag som vi i dag har att behandla. Till förslaget om ändring i 7 kap. 1 § sekretesslagen har vi avgivit en reservation, nämligen reservation nr 7. Jag skall nu inte yrka bifall till denna reservation, men vi kvarstår vid uppfattningen att det i dag inte finns någon anledning att ändra sekretessreglerna. Utgångspunkterna bör vara de som gäller i dag. Behovet av uppgifter för forskning och statistik kan tillgodoses på olika sätt. Antingen kan man avidentifiera uppgifterna, dvs. att inte göra dem individanknutna. Man kan också ordna det så att det krävs ett godkännande av den enskilde, så att denne är medveten om på vilket sätt uppgifterna kommer att hanteras. Ett tredje sätt att reglera denna fråga är att genom särskild lagstiftning klargöra uppgiftslämnandet. Vi vänder oss emellertid emot det generella uppgiftslämnandet och den uttunning av gällande sekretessbestämmelser som i dag sker. Regeringen föreslår vidare en ny lag om ett visst uppgiftslämnande inom hälso och sjukvården. I propositionen föreslås en skyldighet. Förslaget är föga motiverat i propositionen -- det gäller både allmänna motiveringar och specialmotiveringar. Den föreslagna lagen kommer att kunna innebära betydande uppluckringar i fråga om uppgiftslämnandet. Så länge lagförslaget inte är bättre motiverat och med hänvisning till att vi kräver en översyn av sekretesslagen i dess helhet yrkar vi avslag på propositionsförslaget i denna del. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 4

Fru talman! När man skall handha sekretessprövning på vårdområdet får man lov att vara något av en balanskonstnär. Det är lätt att hamna vid sidan om, och det är lätt att utsätta sig för kritik. Det ligger väl också i sakens natur att människor känner sig utsatta när det handlar om deras plastikoperationer, alkoholberoende, aborter, depressioner, ekonomiska trassligheter eller vad det vara må. Även sådant som för den ene framstår som något mycket trivialt kan för den andre utgöra mycket känsliga uppgifter. Det här vet man egentligen inte förrän man själv befinner sig i en situation då det är brinnande aktuellt. Det här medför naturligtvis att utrymmet för kritik blir rätt stort. Jag menar då framför allt kritik som mera grundar sig på vad man känner i sitt innersta än på vad som står i lagboken. Det är lätt att bli upprörd vid tanken på att myndighetspersoner skall utbyta kunskap -- och kanske inte ens det -- och personliga uppgifter. Det är lika lätt att bli upprörd över tidningsartiklar om hur barn skadas och t.o.m. förlorar livet för att myndigheterna inte har pratat tillräckligt mycket med varandra. Det är inte fullt så lätt att se att det egentligen handlar om två sidor av samma problem. Som en allmän kommentar till de tidigare inläggen skulle jag vilja säga att det är självklart och att vi inte behöver vara oense om att man skall vara rädd om de här personlighetskänsliga uppgifterna. Det är också självklart att man naturligtvis i första hand skall försöka se till att allt utbyte av sekretessbelagda uppgifter sker med samtycke från dem det berör. Men det är ju när samtycket inte fungerar och man inte kan gå fram den vägen som vi behöver ha en lagstiftning. Om samtycke var en möjlig väg i alla avseenden skulle vi inte behöva någon sekretesslag. Låt mig sedan gå in på de frågor där vi har varit oeniga i utskottet. För enkelhets skull tar jag upp dem i turordning. Den ändring i sekretesslagen 14 kap. 2 § som först behandlas i betänkandet har sin grund i en beställning från riksdagen. Både socialutskottet och konstitutionsutskottet har varit inblandade. Det skulle således vara mycket anmärkningsvärt om vi skulle bifalla reservation nr 1 där vänsterpartiet föreslår avslag på hela förslaget. Konstitutionsutskottet sade i sitt betänkande, när man gjorde beställningen, att det fanns skäl för en smidigare tillämpning. Vi uttryckte då att det finns situationer när sekretessen är till uppenbar nackdel för den enskilde ur vård och behandlingssynpunkt. Detta hade vänsterpartiet ingen invändning emot då. Jag föreslår avslag på reservation nr 1. Från folkpartihåll har man försökt skärpa till den här lagen litet och putsat på formuleringarna. Jag kan förstå den frestelse som det innebär att försöka ringa in möjligheterna till utbyte av uppgifter mellan myndigheter så långt som möjligt. Men någonstans måste man sätta en gräns om man vill ha en lagregel som inte bara finns på papper utan också är användbar i praktiken. Det säger sig självt att det handlar om undantagsfall, att det enbart är relevanta uppgifter som har väsentlig betydelse som får lämnas ut och att ett frivilligt informationsutbyte måste ha förtur. partiordföranden skrivit om vikten av informationsutbyte och att det fungerar för att skydda misshandlade barn. Jag tycker att den motionen innehåller en del av förklaringen till varför vi måste ha ett utrymme för utlämnande av uppgifter utan att varje tänkbar inskräkning skall finnas i lagtexten och kansle lägga hinder i vägen just där inget hinder borde finnas. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. Beträffande frågan om samarbetet mellan vårdgivare och apotek är arbetet i full gång för att lösa problemen. Alla berörda, socialministern, socialutskottet och konstitutionsutskottet, är helt överens om att det brådskar och att gräset inte bör få gro under fötterna på regeringen så snart tillsynsenheterna är organiserade och tillsynsutredningen har sagt sitt. Ett uttalande av riksdagen skulle knappast kunna skynda på en lösning i det avseendet. Jag föreslår således även avslag på reservation nr 3. Sekretesskyddet inom myndigheter på hälso och sjukvårdsområdet är en viktig och känslig fråga. Jag beklagar att vi inte står inför ett beslut även i den frågan. Samtidigt ligger det i sakens natur att man måste ha ett tillräckligt säkert underlag för att kunna lösa den frågan. Det talas också i propositionen om fortsatta överväganden. Från folkpartiet sades det -- jag tror att det var Ingela Mårtensson -- att det är viktigt att ta itu med den frågan. Det är länge sedan man började ta itu med den. Det är ju inte en fråga som är ointressant. I propositionen har man visat på de svårigheter som kom fram inte minst vid remissbehandlingen av det förslag som lades fram under förarbetena. Det förslaget avsåg basenheter. Utgångspunkten var att man skulle ha sekretess mellan basenheter. En del tunga remissinstanser, t.ex. socialstyrelsen och justitieombudsmannen, var kritiska bl.a. därför att vi inte har klart fastslagit i dag vad en basenhet är. Vilka hinder kan uppstå för en pågående utveckling på det organisatoriska området om vi i dag beslutar oss för en sådan här lagstiftning? Vilka nya problem skapar vi när vi försöker lösa gamla? Det är frågor som vi i dag inte har några svar på. Därför skulle det vara fel att slå till med en lagstiftning omedelbart. Jag föreslår avslag även på reservation nr 4. Jag vill sedan ta upp ändringen i sekretesslagen 7 kap. 1 § med möjligheter för utlämnande av uppgifter för statistik, forskning och administration. Jag tycker att vi inledningsvis måste ställa ett par frågor. Varför behövs dessa uppgifter? Jag tycker faktiskt att det är vår skyldighet som lagstiftare att inte bara göra oss till språkrör för den oro som kommer fram utan också klargöra vilka nyttigheter vi kan få ut av forskningen. Elisabeth Fleetwood visade t.ex. på ett sådant exempel i sitt inlägg. Vad tar man in i asken med hemliga uppgifter? Det är viktigt att inte bara se på utflödet, vad man får lov att lämna vidare. Det är minst lika viktigt att se på vilka uppgifter man tar in. Det skall enbart vara uppgifter som man verkligen behöver, och det skall också vara uppgifter för rätt ändamål. De skall inte kunna användas för andra ändamål. Det är viktigt att samma sekretess gäller hos den mottagande myndigheten som hos den utlämnande. I det här sammanhanget kan det också finnas skäl att påminna om det arbete som pågår med lagreglering av register och kryptering. Detta behandlas av datalagsutredningen. Jag yrkar avslag på reservationerna nr 5, 6 och 7. Samma resonemang som det sistnämnda gäller i stort sett också förslaget till lag om viss uppgiftsskyldighet. Låt mig slå fast att utskottet är enigt och upprepat har sagt att en författningsreglering av ADB-register behövs och att register hos bl.a. socialstyrelsen bör regleras i lag. För att vi skall lyckas i kampen mot ohälsan behöver vi register, statistik och forskning. Det är ett arbete som inte bör avstanna därför att vi inte har löst alla administrativa problem runt omkring. Jag yrkar avslag på reservationerna nr 8 och 9. Sedan återstår frågan om en översyn. Det finns ett antal reservationer som på olika sätt begär en översyn av sekretessreglerna. Den första avser enbart utsatta barn. Med de lagregler vi redan har och den ändring i 14 kap. 2 § som vi förhoppningsvis kommer att besluta om i dag, tycker jag att vi har ett system som bör fungera i det här avseendet. Jag ser det snarast som en överloppsgärning om vi skulle bifalla reservation nr 10. Jag yrkar avslag på denna reservation. Förslagen i övrigt om översyn av sekretesslagen vet vi återkommer. Varje år har vi i utskottet att behandla motioner som kräver en översyn av sekretesslagen. Det är klart att dessa reservanter kommer att få rätt förr eller senare. Någon gång kommer vi att behöva göra en översyn av sekretesslagen. Däremot har man fel om man tror att ingenting sker under tiden med sekretesslagen. Det är de årligen och ibland två gånger om året återkommande betänkandena i utskottet ett bevis för. Man ser kontinuerligt över sekretesslagen. Den har också varit föremål för ett avsevärt intresse från JO och JK på senare år. Jag är tämligen pessimistisk inför utsikten att åstadkomma en heltäckande sekretesslag som på ett enkelt sätt skall kunna lösa dessa frågor. Jag tror inte att sekretessprövningen någonsin kommer att bli enkel. Därför kommer vi heller aldrig att kunna genomföra en mycket enkel lagstiftning på det här området. Utskottet tror för sin del att för dagen med de ändringar vi nu gör kommer sekretesslagen att kunna fungera. Den uppfattningen står vi fast vid. Jag yrkar avslag till reservationerna nr 11, 12 och 13. Därmed återstår för mig endast, fru talman, att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Dagens tio år gamla sekretesslag hindrar, som Ingela Mårtensson berörde, samarbetet mellan apoteken och läkarna när det gäller att ge människor som är läkemedelsberoende möjligheter till tidig behandling och tidig rehablilitering. En farmaceut får inte bryta sekretessen och kontakta förskrivande läkare om han eller hon ser att en patient går runt till flera läkare och får stora mängder beroendeframkallande medel. Det farmaceuten i dagsläget kan göra är att kontakta socialstyrelsen. Men då blir ärendet en tillsynsfråga, inte en vårdfråga. Och tillsynsärendet bara ''mal på''. Det kan leda till disciplinära åtgärder, till kritik mot läkaren, medan den läkemedelsberoende patienten lämnas åt sitt öde. Från socialstyrelsen, Sveriges farmaceutförbund och Apoteksbolaget har man påtalat problemet med att de nuvarande sekretessreglerna lägger hinder i vägen för lämpliga vårdinsatser. I den proposition om sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet som vi nu har framför oss finns det inget förslag om en förändring av sekretesslagen på den punkten. I propositionen beskrivs detta som en tillsynsfråga. Det är vad det föredragande statsrådet gör, och så tolkar jag också Ulla Petterssons inlägg i debatten här i dag. Men det är helt fel. Den här frågan är primärt en vårdfråga. Om det fanns möjligheter till kommunikation mellan apotek och vårdsgivare om en patients misstänkta läkemedelsberoende, skulle behandlande läkare tidigare kunna undersöka om beroende föreligger eller inte och föranstalta om vård och behandling. Det är ont om avgiftningsplatser, och väntetiderna är avsevärda. Men under väntetiden skulle behandlande läkare i samråd med en avgiftningsklinik kunna lägga upp en behandlingsstrategi i öppen vård, så att patienten slapp springa runt till många doktorer för att undvika abstinensbesvär. Det är ju det plötsliga avbrottet i medicineringen och abstinensbesvären som patienterna är rädda för. Jag kan inte se annat än att det är ett humanare system än dagens. Med dagens system upptäcks ju ett beroende alldeles för sent. Läkarna så att säga panikslutar med sin förskrivning, och patienterna lämnas i sticket, om vi bryter sekretessen mellan läkare och apotek. Det är alltså patienten som kommer i kläm genom det här dröjsmålet, dvs. genom att man har gjort frågan till en tillsynsfråga. Därför anser jag att riksdagen borde bifalla min motion KU40, som det hänvisas till i reservation 3 -- avseende mom. 4 i betänkandet. För tids vinnande kommer jag inte att begära votering på den här punkten. Jag ville dock göra det här inlägget.

Fru talman! Jag har följt det här ärendet som ledamot i arbetsgruppen för ledamöternas bostäder och senare även som suppleant i förvaltningsstyrelsen. Jag känner tämligen till väl detta projekt. Låt mig först på miljöpartiet de grönas vägnar säga att vi i vår riksdagsgrupp helt instämmer i att riksdagsledamöterna skall ha ett rimligt boende under sin vistelse i Stockholm. Vi ställer alltså inte upp på tanken att vi skall bo i studentkorridorer eller liknande, vilket har diskuterats. Från miljöpartiets sida menar vi helt klart att en förutsättning för att ledamöterna skall kunna ha en förankring ute i landet, från Skåne till Norrland, är att de har ett bekvämt leverne i Stockholm när de är här. Nog om detta, men det var nödvändigt att understryka detta. Vad gäller entreprenadformer vill jag säga att när vi diskuterat detta har ibland frågan kommit upp om inte Stockholms stad skulle kunna ta en större andel av kostnaderna. Jag tycker att vi kanske borde ha drivit på dessa frågor litet mera både i arbetsgruppen och i förvaltningsstyrelsen. Det är faktiskt så -- nu måste jag gå till historiebeskrivningen -- att det var en arkitekttävling om det här bygget. Det framkom två förslag: ett som populärt har kallats Osten och som egentligen är en pendang till ett ganska voluminöst kollektivt kontorshus på andra sidan gatan och en mera sparsmakad och delikat lösning av arkitekten Chet Kanra. Från början fanns det majoritet i riksdagen för att riksdagen skulle bygga den stora ''Osten'' som enligt mitt tycke skulle ha varit ett ganska anskrämligt monument. Det var mycket glädjande att vi till slut kunde få en majoritet för det mera sparsmakade förslaget. Det är det som vi nu diskuterar och som har blivit få fruktansvärt dyrt i efterhand. Bakgrunden är alltså den att vi efter en nogrann studie av de olika arkitektförslag som lagts fram kommit till en mycket bra lösning, en lagom komplettering av de känsliga kvarteren på Söder intill Slussen. Problemet med de stora kostnaderna, precis som Ivar Franzén var inne på, på att det inte är så bra utnyttjande av kvartersmarken därför att det just är en sparsmakad lösning som inte innebär att man bygger så mycket man någonsin kan på den givna markytan. Man kan knappast tala om markyta, eftersom man inte vet var den fasta marken går. Därför är det väldigt svårt att avgöra hur stora grundläggningskostnaderna blir. Om man väljer totalentreprenad eller generalentreprenad innebär detta att riksdagen, dvs. staten, genom entreprenadformen försäkrar sig om hur höga kostnaderna blir. Vilken entreprenör som helst tar självfallet till i överkant så att han inte råkar i svårigheter när kontraktet med riksdagen skall fullföljas. Man måste alltså föra en helt annan diskussion om vilken entreprenadform man skall välja. För min del anser jag nog att former med löpande räkning är mycket bättre. Vid kvarteret Jason, där det har byggts bostäder för riksdagens räkning, använde man sig av löpande räkning medan man hade ett fast entreprenadavtal när det gällde Ormsaltaren. Såvitt jag förstår var det mycket lättare att få rättelse och att få arbetet väl utfört i fråga om Jason än vad som var fallet vid Vid komplicerade grundläggningsförhållanden kan det vara värdefullt att träffa ett avtal om löpande räkning. Då står riksdagen, staten, för försäkringskostnaderna vid obehagliga överraskningar. Staten försäkrar sig över huvud taget aldrig vid annan verksamhet. Staten brukar inte bry sig om försäkringar av det slag som det privata näringslivet och privatpersoner behöver göra. När förvaltningsstyrelsen godtog detta förslag hade vi lyckats få till stånd en stadsbildsförsköning genom att ändra majoriteten från den -- som det allmänt anses i arkitektkretsar och kulturbevararkretsar -- anskrämliga s.k. Osten till ett mer sparsmakat förslag. Det var skönt att vi kom så långt. Nu visar det sig att det blir väldigt dyrt och att kostnaderna beror på grundläggningsförhållandena. Jag skulle vilja se att man försökte förhandla med Stockholms stad, som ju får stadsbildsförsköningen. Stockholms stad borde därför vara intresserad av att bidra till kostnaderna. Fru talman! Jag instämmer i första hand i Hans

Fru talman! Helomvändningar är bra om man fortsätter att tänka. Man fortsätter att tänka så länge man kan göra helomvändningar, om man säger så. Att inte våga ändra en uppfattning är en svaghet i en demokrati, måste jag säga. Jag har därför ingenting emot att människor kan tänka om. Efter den diskussion som vi nu har haft här i kammaren skulle jag finna det högst besynnerligt om inte konstitutionsutskottet eller förvaltningsstyrelsen och kanske arbetsgruppen för ledamöternas bostäder får ansvaret att se över det här projektet en gång till. Jag tycker att diskussionen här är så pass allvarlig och kritisk mot detta projekt på grund av den enorma kostnad som vältras över oss att det måste bli kammarens beslut. Oavsett om det blir en återremiss till konstitutionsutskottet eller avslag kommer förvaltningsutskottet så småningom få ta tag i detta. Och jag finner att det då är mycket lämpligt att man går in i förhandlingar med Stockholms stad, om man över huvud taget kan se någon rimlig ekonomi i att fullfölja projektet. Fru talman! Jag vill också säga att vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet, och jag ansluter mig till partiets kritiska hållning genom Hans Leghammars särskilda yttrande som är fogat till betänkandet.

Herr talman! Ett flertal förbättringar har under senare år skett i syfte att förbättra brottsoffrens situation på olika områden; förbättringar som vanligtvis initierats av oppositionen, vilket jag vid ett tidigare tillfälle anfört här i kammaren. Bl.a. har möjligheterna att få målsägandebiträde kraftigt förbättrats på flera områden. Resultatet har blivit en mängd tillkännagivanden till regeringen -- även under nuvarande riksdagsår. Tyvärr har inte regeringen alltid tagit tillräckligt allvarligt på riksdagens uttalanden. Ett exempel på detta ser vi i punkt 15 under hemställan. Här känner sig utskottet föranlett att upprepa ett tillkännagivande vad gäller personer som utsatts för brott utomlands. Ett liknande motionskrav har tidigare framförts från centern. Det resulterade i ett tillkännagivande, som regeringen inte tycks ha tagit tillräckligt allvarligt på. Detta föranleder nu utskottet att förnya tillkännagivandet. Centern står bakom reservation 5 i betänkandet. Den gäller rättshjälp i miljömål. Även på detta område har förbättringar skett under senare år. En tidigare centermotion har lett till förbättringar för enskilda som drabbats av problem bl.a. inom fastighetsområdet. Särskilt utsatta är de som drabbats av mögel i sina hus. Här har skapats möjligheter till hjälp genom en mögelfond. Tyvärr visar det sig att detta inte är tillräckligt. Det har påtalats i en ny centermotion. Den motionen är faktiskt baserad på miljöskadeutredningens förslag. Miljöskadeutredningen föreslår att förändringar och förbättringar bör ske. Det bör införas en regel i 25 § i rättshjälpslagen, föreslår miljöskadeutredningen. Centern följer förslaget, eftersom man menar att man bör kunna få hjälp av en sakkunnigutredning när det gäller tekniska och medicinska frågor i skadeståndstvister. Vi reservanter anser att regeringen skall utarbeta ett förslag som tillgodoser detta motionskrav. Därutöver har vi inom centern under många år tagit upp frågan om lika ersättning till nämndemän; lika ersättning för lika arbete. Nu har det emellertid beslutats om en översyn av ersättningsnormerna för nämndemännen -- deras situation över lag. Därför anser vi i centern att det i nuläget inte är meningsfullt att upprepa vårt tidigare krav, utan utgår från att centerkravet om lika ersättning för lika arbete kommer att beaktas i utredningen. Jag ställer mig därför bakom reservation 5, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den. Jag vill slutligen tillägga, med anledning av Göthe Knutsons inlägg, att vi i centern naturligtvis med intresse ser fram emot att moderaterna kommer att driva reservationskraven om rättshjälp, om de hamnar i en framtida icke-socialistisk regering.

Herr talman! Före 1973 hade vi ett rättshjälpssystem med fri rättegång för mindre bemedlade. Detta innebar att de som hade verkligt dålig ekonomi fick fri rättegång, medan de som befann sig strax över den satta gränsen inte fick någonting alls. Det upplevdes som -- och var ju -- mycket orättvist, och 1973 infördes rättshjälpslagen som en social reform. Under årens gång har rättshjälpslagen varit föremål för ett antal översyner och förändringar, alla med målet att spara pengar, vilket i sin tur lett till en kraftig urholkning av den ursprungliga lagen. I dag kan man nog med fog påstå att det bara är ett skelett kvar av ursprungsförslaget. Nu är lagen föremål för ytterligare en översyn, där man skall analysera möjligheten att dra ner kostnaderna för staten ännu en gång. Vänsterpartiet vill ha en parlamentarisk översyn av hela rättshjälpslagen, en översyn som skall utgå ifrån grundintentionerna att allas likhet inför lagen skall råda och att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avstå från sin rätt. I mitten av 80-talet försämrades möjligheten till offentlig försvarare, vilket har kunnat avläsas i statistiken över antalet personer som dömts till fängelsestraff utan att ha varit företrädda i rätten av ett juridiskt ombud. Tidigare år har vi i detta sammanhang haft en speciell motion, som vi inte har väckt i år, eftersom vi tycker att vi måste koncentrera oss på en översyn av rättshjälpslagen. Antalet reservationer är större i detta betänkande än det var tidigare år i motsvarande betänkande. I reservationerna pekar man på att det finns luckor i lagen. De krav som ställs i dag utgår ju inte från att statens utgifter skall minska.

Jag vill även, herr talman, uttala min tillfredsställelse över att det nu kommer till stånd en översyn av ersättningen till nämndemän. Det är också ett gammalt vänsterpartikrav. Men jag hoppas, till skillnad från Ingbritt Irhammar, att det blir ungefär samma lösning som man har tänkt sig när det gäller kommunala politiska uppdrag, dvs. att det blir ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservation men ämnar inte begära votering.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

Herr talman! Jag vet det. Informationsmässigt vill jag säga till dem som är representanter i utskottet och till riksdagen att frågan om ersättning till nämndemän är svår. Dels finns en princip om lika ersättning för lika arbete som de flesta politiska partier har ställt sig bakom, dels finns verkligheten som visar att det är svårt att rekrytera om det inte ges en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det är därför vi tycker att den utredning som skall komma till stånd är så viktig. Det är inte alltid som principerna stämmer överens med verkligheten. Jag hoppas att vi i framtiden skall få stöd för bättre rättshjälp i miljömål.